Herr talman! Första lagutskottets utlåtande nr 80 behandlar frågan om en ny lagstiftning beträffande den ordning i vilken fordringar skall betalas. De nya bestämmelserna, som lagts fram i propositionen nr 142, finns upptagna främst i en förmånsrättslag, som skall ersätta de mycket gamla bestämmelser som nu finns i 17 kap. handelsbalken. Utskottet har funnit att propositionens förslag innebär en välbehövlig omarbetning och förenkling av de nuvarande reglerna, som också av den juridiska expertisen har betecknats som mycket invecklade och svåröverskåd liga.

I enlighet med den principen har i propositionen endast vissa speciella fordringar, bl.a. lönefordringar, inteckningsfordringar och utmätningsfordringar, fått företräde till utdelning. En omstridd fråga har i det här ärendet varit, om också det allmännas skattekrav skall ha sådant företräde — eller förmånsrätt, som den juridiska termen lyder — till konkursboets tillgångar. Det är också den frågan som har vållat oenighet inom utskottet. Två reservanter redovisar en annan uppfattning än den utskottets majoritet har kommit till. Som vi hörde av herr Oskarson vill reservanterna ha bort förmånsrätten för skattefordringar helt eller — som i reservationen under punkt 1 — delvis. Herr Oskarson och övriga reservanter kan utan tvivel åberopa åtskilliga skäl som talar för deras ståndpunkt att det inte finns tillräckligt fog för alt ge skattekraven någon privilegierad ställning. Utskottet har emellertid liksom departementschefen funnit att man inte bör ge upp den nuvarande förmånsrätten för skattekraven. Departementschefen har i propositionen utförligt redovisat skälen för den ståndpunkten, och jag skall inte här ta upp tiden med att mera ingående redogöra för dem. Liksom utskottet vill jag emellertid understryka att förmånsrätten långt ifrån saknar ekonomisk betydelse för statsverket. Också starka skäl som hänger samman med indrivningstekniken och skattemoralen talar för ett bibehållande av förmånsrätten. Som jag tror att herr Sjöholm närmare kommer att lägga ut texten om finns det också risk för att ett avskaffande av skatteprivilegiet kom mer att medföra ett stigande antal konkurser. Jag tror vi alla är ense om att detta inte är en utveckling som vi bör medverka till. Av främst dessa skäl har vi i utskottet funnit att skatteprivilegiet bör bibehållas. Jag vill understryka att detta inte innebär att lönefordringar eller inteckningsfordringar, som vi alla vill värna om, kommer i något sämre läge, utan skattefordringarnas förmånsrätt kommer så att säga att stå längst ner på listan före de fordringar som är utan förmånsrätt, t.ex. vanliga leverantörsfordringar eller skadestånd. Herr talman! Med dessa ord vill jag yrka bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Behandlingen av detta ärende skall vi väl kunna göra ganska kort, hoppas jag. Det är en ovanligt torftig reservation som herr Oskarson har talat för, och den är byggd på en illa genomtänkt motion. Jag tror att motionärerna har menat väl men handlat oriktigt. Skulle riksdagen bifalla deras reservation, skulie nämligen följden bli den motsatta mot vad de har önskat. Vad skulle följden bli om reservationen bifölls? Som det nu är har staten förmånsrätt för skatter, om de inte är äldre än två år. Det innebär att indrivning kan göras på ett hyfsat och humant sätt, och utmätningsmännen behöver inte använda några mera brutala metoder. Om man vet att staten ändå har förmånsrätt, om någonting skulle hända inom två år, är det ingen risk att avvakta. Det innebär att de flesta skatterestantier avvecklas genom amorteringsplan. Jag förmodar att det särskilt är företagare som herr Oskarson tänker på — de kan då samtidigt avveckla även privata skulder, och företaget kan överleva, till fördel för företagaren, de anställda och hela samhället. Om reservationen skulle bifallas, skulle den trygghet som staten nu har försvinna. Det skulle innebära att utmät ningsmännen så snart en skatteskuld uppkommer vore tvingade att utmäta omsättningstillgångar, varulager o.s.v. Man skulle på detta sätt i de flesta fall slå undan benen på företaget, som måste läggas ned. Om utmätningsmannen har gjort en utmätning — vilket skulle bli regel — måste den enskilde borgenären för att skydda sig begära företaget i konkurs inom en månad för att därigenom omintetgöra denna förmånsrätt. Om riksdagen skulle följa herr Oskarsons rekommendation skulle landet helt enkelt översvämmas av konkursgäldenärer, och det hoppas jag att herr Oskarson inte önskar. Jag skulle vilja tillropa de moderata: Moderation! — det är nämligen vad som behövs. Här skulle många råka i konkurs, och jag tror vi är eniga om att det inträffar tillräckligt många konkurser redan som det nu är. Herr Jadestig har väl sagt en del av vad som behöver sägas. Herr Oskarson började med att uttala, att alla borde ha lika rätt. Hela förmånsrättsordningen är emellertid ett uttryck för att alla inte skall ha lika rätt, utan att alla fordringar skall graderas efter angelägenhet. Påståendet att denna rätt inte betyder någonting för staten bemötte herr Jadestig. Den betyder inte så mycket i pengar, men som det tydligt står både i propositionen och i utskottsutlåtandet betyder det kolossalt mycket för indrivningsresultatet mera indirekt att denna förmånsrätt finns. Herr Oskarson talar för övrigt emot sig själv när han säger att det gäller små belopp. Då är det väl inte mycket att bråka om. Det skulle i så fall inte betyda mycket för de enskilda heller. Om staten tar in så små belopp, skulle en ändring av bestämmelserna inte medföra någon större fördel för de privata borgenärerna. Herr Oskarson tog fel när han talade om tyst förmånsrätt — sannolikt menanade han tysta fordringar. En del skat tefordringar — det gäller källskatt — publiceras nämligen av kreditupplysningsorgan. Som det står i propositionen och utlåtandet kan också varje enskild borgenär hos utmätningsmannen inhämta hur en företagare eller annan person har det ställt i skatteavseende. Detta är offentliga handlingar, så statens skattefordringar är inte mer »tysta» än andra fordringar. Dessutom är det inte så illa ställt för de enskilda borgenärerna. Det finns någonting som heter företagsinteckning. Man kan alltså göra inteckningar även i lös egendom, exempelvis i ett företags anläggningstillgångar. Sådan inteckning är redan nu prioriterad i konkurs framför skattefordringar och skall bii det även enligt det nya förslaget. Det är alltså mycket väl ställt för enskilda borgenärer. Vidare har de enskilda borgenärerna en möjlighet som staten inte har, nämligen att vägra leverans. Det är säkert en mycket bra påtryckningsmetod. Herr Oskarson talade om Danmark, och i Danmark har man mycket hårda indrivningsmetoder som innebär att den som inte betalar skatt kan få vatten, gas och elektrisk ström avstängda. Det är en sorts leveransstopp, men så har vi det alltså inte alls i Sverige. Jag tror att herr Oskarson menar väl, men om man skulle följa hans intentioner skulle vi göra precis motsatsen till vad han önskar, och det tycker jag att vi, bl.a. för herr Oskarsons egen skull, inte skall göra. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Det är just i frågan huruvida ett upphävande av statens skat teprivilegium skulle medföra många fler konkurser som meningarna går isär. Herr Sjöholm anser att så skulle bli fallet, men det gör inte huvuddelen av remissinstanserna. Herr Sjöholm berörde reservationen 1 av herr Alexanderson. Jag vet inte om herr Sjöholm yrkade bifall till den — i så fall skulle våra linjer inte ligga så långt från varandra. Herr Sjöholm menade vidare att det bara är de stora kronofogdemyndigheterna, som har erfarenhet i dessa frågor, vilka verkligen yttrar sig i detta sammanhang. De små kronofogdemyndigheterna skulle — åtminstone i de flesta fall — nöja sig med ett kortfattat tillstyrkande. Något som jag tycker är ganska märkligt är emellertid att den »stora> kronofogdemyndighet, som herr Sjöholm företräder, inte ens lyckats få med sig sin egen länsstyrelse på sin linje.

Vid några tillfällen under senare år har uppstått en kedjereaktion, så att flera småföretag efter varandra tvingats gå i konkurs. Avskaffandet av skatteprivilegiet kan medföra en icke oväsentlig förbättring av ställningen för dem som nu är oprioriterade.»> Jag har därmed bemött herr Sjöholms argumentering även på denna punkt.
Herr talman! Det torde nu vara dags att avsluta denna debatt. Herr Oskarson missuppfattade mig nog avsiktligt när han frågade om jag hade yrkat bifall till reservationen 1. Jag framhöll bara reservationen 1 såsom bättre än reservationen 2. Man kan ju även gradera bristen på insikt, herr Oskarson, och det var det jag gjorde.

Herr talman! Det förslag till ny jordabalk som i dag ligger på riksdagens bord är slutresultatet av ett lagstiftningsarbete som har pågått under lång tid. Redan i början av 1800-talet ansågs tiden vara mogen för att ersätta jordabalken i 1734 års lag med en ny. Ända sedan dess har arbetet i detta syfte pågått, men inte förrän nu står tanken inför sitt förverkligande. Det arbete som i tidigare skeden har lagts ned på jordabalksrevisionen har ingalunda varit resultatlöst. Under årens lopp har många partiella reformer av större eller mindre räckvidd företagits. 1875 genomfördes den ännu gällande lagstiftningen om lagfart och inteckning. 1907 fick vi nya lagar om nyttjanderätt och servitut. 1912 gjordes viktiga ändringar på panträttsområdet. En genomgripande reform av inskrivningsväsendet ägde rum 1932. Reglerna om hyra och arrende ändrades i väsentliga avseenden 1939 och 1943, och 1953 reformerades tomträttsinstitutet. Dessa och andra partiella reformer har lett till att vad som nu finns kvar av jordabalken i 1734 års lag inte är mer än ett fåtal paragrafer. Den nya balken innebär till stora delar en samlad kodifikation av regler som redan gäller enligt olika lagar eller som har utbildats i rättspraxis. Men förslaget innehåller också viktiga sakliga nyheter. 1968 års reformer av lagstiftningen om hyra samt bostadsoch anläggningsarrende följs nu av en motsvarande reform i fråga om jordbruksarrende. Denna innebär bl.a. att jordbruksarrendator tillförsäkras lagstadgat direkt besittningsskydd. De centrala frågorna om fastighetsköpet regleras utförligt. De för fastighetskrediten grundläggande reglerna om panträtten får en ny rättslig konstruktion. Skyddet för den som i god tro har förvärvat rätt till fast egendom förstärks, och staten ikläder sig ett ekonomiskt ansvar mot den som lider förlust till följd av att annan gör ett godtrosförvärv. Med tillfredsställelse har jag noterat att tredje lagutskottet vid sin omsorgsfulla granskning av det mycket omfattande lagverket inte har funnit anledning till anmärkningar mer än på några få punkter. Den nya jordabalken föreslås träda i kraft den 1 januari 1972. Tidigare i år har riksdagen beslutat om en ny fastighetsbildningslag som är avsedd att träda i kraft samma dag. Tillsammans innebär dessa båda stora lagverk en tidsenlig rättslig reglering på ett område som är av central betydelse i det moderna samhället.

Herr talman! Redan i den gamla Upplandslagen av 1296 konstaterades det att ingen mänsklig lag i längden kan följa med livets skiften.

Dock borde icke utan skäl en gammal lag omskiftas och inte mot skäl och rätt nyskiftas. Innebörden i dessa kloka ord torde än i dag ha full giltighet. Om riksdagen med anledning av propositionerna nr 20, 142, 145, 146 och 158 beslutar enligt regeringens förslag att upphäva jordabalken i 1734 års lag och ersätta den med en ny jordabalk, sätts därmed punkt för ett långt skede i den svenska rättshistorien. Tiden har sedan länge varit mogen för en reform. Undan för undan har alltsedan lagens tillkomst den ena delen efter den andra brutits ur balken och ersatts med fristående lagar och andra författningar. Förslaget till jordabalk innebär en anpassning av den civilrättsliga fastighetslagstiftningen till vår tids förhållanden både vad gäller innehåll och form. Den är uppdelad på två avdelningar. Den första har rubriken Rättsförhållanden rörande fast egen Första avdelningen börjar med ett kapitel om fastigheten och dess gränser. Nästa kapitel fortsätter med bestämmelser om vad som hör till fastigheten. Detta överensstämmer praktiskt taget med nuvarande lagbestämmelser om vad som räknas som fast egendom. I 3 kap. regleras rättsförhållandena mellan grannar. I 4 kap., som är ett av de mest betydelsefulla i balken och bär rubriken Köp, byte och gåva, återfinns bestämmelser om = fastighetsöverlåtelsens form och innebörd. Verkan av att klandertalan bifalls behandlas i 5 kap. I 6 kap. kommer de på ett nytt sätt konstruerade bestämmelserna om panträtt i fast egendom, som helt skiljer sig från bestämmelserna i gällande rätt. Om detta innebär en förbättring får vil framtiden utvisa.

I den andra avdelningen av jordabalken avhandlas inskrivningsväsendet. De inledande kapitlen innehåller allmänna bestämmelser om inskrivning och om inskrivningsväsendet. I de följande kapitlen behandlas de olika formerna av inskrivning, nämligen lagfart, inskrivning av tomträtt, inteckning och inskrivning av annan rättighet. Jag skall i fortsättningen så kortfattat som möjligt beröra några av de viktigaste bestämmelser i den nya jordabaP.en som avviker från nu gällan de regler och praxis. I vad först gäller formen för fastighetsköp har vissa betydelsefulla förändringar föreslagits. Inligt den äldre jordabalken gäller bestämda formkrav. Köp av fast egendom skall ske skriftligen med två vittnen och köpehandlingen skall innehålla samtliga villkor för köpet. Muntliga eller skriftliga överenskommelser vid sidan om köpehandlingen har i princip inte ansetts giltiga. Under tidernas lopp har emellertid dessa formkrav luckrats upp. Liksom hittills skall enligt förslaget skriftlig köpehandling upprättas med innehåll att säljaren överlåter fastigheten på köparen. Vidare måste köpeskillingen vara angiven. Köpehandlingen skall skrivas under av både säljaren och köparen. Hittills har det som bekant räckt med säljarens namnunderskrift, även om det varit vanligt att både säljare och köpare skrivit under köpehandlingen. Utan bådas namnunderskrift kan således inte i fortsättningen något giltigt köp komma till stånd. Bevittning är däremot inte nödvändig för att köpet skall bli giltigt, men underlättar sökandet av lagfart. En följd av förslagets formkrav är att ett s.k. köpebrev måste vara undertecknat även av köparen. Enligt jordabalksförslaget behöver inte alla villkor finnas angivna, utan även det som parterna vid sidan om muntligt eller skriftligt kommit överens om blir i princip bindande för dem. En betydelsefull förändring beträffande villkoren vid köp föreslås i balken. Den uppdelning av köpevillkoren i tillåtna och otillåtna villkor som görs i gällande rätt slopas. Köpet får dock inte hållas svävande hur länge som helst. Gränsen föreslås satt till två år. Om överenskommelse träffas om längre tid är köpet ogiltigt från början. Anges inte tidslängden i avtalet, skall avtalet anses avse två års frist. Hittills har i princip gällt att fastigheten överlåtits i befintligt skick och att säljaren ansvarar för fastighets fak tiska beskaffenhet endast om han gjort en utfästelse härom i köpehandlingen. Enligt det nu föreliggande förslaget vidgas säljarens ansvar. Han får i fortsättningen svara för både vad han skriftligen och vad han muntligen har utfäst i fråga om fastighetens beskaffenhet liksom också för vad köparen med hänsyn till omständigheterna vid köpet haft anledning att räkna med. De nya bestämmelserna i 4 kap. kommer på ett undantag när att tillämpas på köp som sker efter den 1 januari 1972. Såsom jag inledningsvis nämnde är panträtten i lagförslaget uppbyggd på ett helt annat sätt än i gällande rätt. Hittills har gällt att fastighetsägaren på ett skriftligt fordringsbevis lämnat ett medgivande till inteckning i sin fastighet och att panträtten uppkommer i och med att inteckningen beviljas. Enligt förslaget skall inskrivningsmyndighet på ansökan av fastighetsägaren utfärda ett pantbrev. När fastighetsägaren sedan överlämnar detta till fordringshavaren uppkommer panträtten. Panträtt kan upplåtas också till säkerhet för muntlig fordran. I ansökan om pantbrev skall anges dels det penningbelopp på vilket inteckning i fastighetsboken och därmed pantbrevet skall lyda, dels den fastighet det gäller. Panträttens nya utformning innebär att endast fastighetsägaren kan upplåta panträtt. Upplåtelse kan sålunda inte ske av annan bara därför att denne råkar inneha ett pantbrev. Borgenär i god tro är dock alltid skyddad om pantsättaren kan åberopa sig på lagfart. Borgenär som har panträtt för sin fordran får vid fördelning av medel mellan rättsägare i fastigheten, t.ex. vid exekutiv försäljning, betalning för sin kapitalfordran med pantbrevets belopp under förutsättning att förmånsrättsläget är sådant att pantbrevet täcks av de pengar som skall fördelas.

Ränta och tillägg skall också i första hand tas ur pantbrevets belopp; först i den mån borgenärens totala fordran understiger pantbrevets belopp kan den som fått panträtt upplåten åt sig i andra hand få någon betalning. Vidare bör observeras att frågan om vilken ränta och förfallotid som skall gälla inte påverkas av pantbrevets innehåll utan är beroende av vad som anges i låneavtalet. Som jag har framhållit innebär förslaget om en ny panträttskonstruktion en ganska genomgripande förändring av gällande förhållanden på panträttens område. I detta sammanhang vill jag något beröra den vid G i utskottets hemställan i utlåtande nr 80 fogade reservationen IV av herr Ferdinand Nilsson, herr Josefson i Arrie och mig. Reservationen är ett uttryck för den oro vi känner inför de svårigheter som kan väntas uppstå, om det nya panträttssystemet godtas av riksdagen, för i synnerhet mindre företagare inom jordbruk, hantverk och småindustri då det gäller att utnyttja befintligt överhypotek som inte tagits i anspråk för bottenlån genom att belåna det i andra eller tredje hand. Vi föreslår därför en omkonstruktion av 6 kap. 3 8 i förslaget till jordabalk som enligt vår mening på ett smidigare och enklare sätt skulle göra det möjligt att utnyttja ett överhypotek. Det i propositionen framlagda förslaget i denna del kommer att försvåra detta, och det tycker vi är beklagligt med tanke på den stora betydeise som denna lånemöjlighet har, särskilt för den stora gruppen jordbrukare eller andra småföretagare, då de skall skaffa sig rörelsekredit för effektivisering av sina företag. I övrigt ber jag att få hänvisa till reservationens motivering och till det med ledning av denna utformade lagförslaget. De nya panträttsreglerna avses att, så långt det låter sig göra, få slå igenom på äldre förhållanden, och äldre inteckningshandlingar skall även utgöra pantbrev i det nya systemet. Avsteg från den nämnda grundsatsen har dock måst göras. Sålunda tillerkännes rättsägare i fastigheten rätt att vid fördelning av medel som inträffar inom fem år från ikraftträdandet begära att äldre regler skall tillämpas vid fördelningen. Detta gäller även om pantsättningen skett efter ikraftträdandet men bara om en äldre inteckningshandling används. Det betyder i sin tur bl.a. att den intecknade räntan får betydelse under en femårsfrist efter balkens ikraftträdande. Ytterligare modifierade regler föreslås. I fråga om jordbruksarrende föreslås en hel del sakliga nyheter av betydelse. Sålunda införs besittningsskydd för jordbruksarrendatorer av samma slag som redan gäller för bostadshyresgäster och bostadsarrendatorer. Besittningsskyddet föreslås gälla sådana arrenden som omfattar bostad åt arrendatorn liksom också s.k. sidoarrenden, om arrendetiden överstiger ett år. Gällande arrendelagbestämmelser om underhåll av arrendeställe och jordägarens byggnadsskyldighet reformeras enligt förslaget. En betydelsefull nyhet är att arrendeavgiften vid alla slags jordbruksarrenden skall kunna göras rörlig. Behandlingen av arrendetvister kommer att handläggas på ett nytt sätt. Vidare skall arrendenämnder inrättas efter samma principer som gäller för de statliga hyresnämnderna. De reservationer som berör de föreslagna arrendebestämmelserna kommer att behandlas av andra talare, varför jag i detta sammanhang avstår från att kommentera dessa reservationer. Vad beträffar de föreslagna bestämmelserna om hyra och tomträtt överensstämmer dessa i sak så gott som helt och hållet med gällande hyreslag såsom denna utformades vid 1969 års hyreslagsreform respektive i 4 kap. nyttjanderättslagen. Inte heller i fråga om servitut föreslås några större ändringar. Några bestämmelser om ändring eller upphävande av servitut föreslås inte i jordabalken. I stället hänvisas till fastighetsbildningslagens regler härom. Ytterligare en nyhet i jordabalken är värd att observeras, nämligen reglerna om godtrosförvärv på grund av inskrivning. Det viktigaste i detta sammanhang är att om någon i god tro gör ett förvärv av en fastighet i den föreställningen att uppgiften i fastighetsboken om fastighetsägaren är riktig, så blir rättshandlingen gällande, även om det senare skulle visa sig att någon annan var fastighetens rätte ägare. En förutsättning för att godtrosförvärv skall komma i fråga är, frånsett visst undantag, bl.a. att lagfart beviljats för den med vilken rättshandlingen företas före förvärvet. Bestämmelserna om inskrivningsväsendet i andra avdelningen i jordabalken överensstämmer i stort sett med de regler som hittills funnits. En del ändringar föreslås dock. Nya regler kommer att gälla för rättelse i fastighetsbok eller tomträttsbok och om rätt till ersättning av staten för förlust till följd av fel eller försummelse av inskrivningsmyndighet. Som bekant står hela inskrivningsväsendet inför en genomgripande reform som berör såväl organisation som inskrivningsrutiner. Automatisk databehandling avses att införas både på inskrivningsoch fastighetsregisterområdena. Avsikten är att inom varje län skall finnas en inskrivningsmyndighet som är knuten till viss tingsrätt. I sam band med att ADB införs lär åtskilliga av bestämmelserna i andra avdelningen av jordabalken komma att ändras. Proposition nr 145 innehåller förslag till övergångsbestämmelser och annan följdlagstiftning till den nya balken. Det ligger i sakens natur att övergångsbestämmelserna blivit både tämligen komplicerade och omfattande. De bygger på allmänt vedertagna grundsatser i fråga om ny lags tillämpning i tiden. Den nya balken berör åtskilliga rättsområden, och även följdlagstiftningen i övrigt har därför blivit ganska omfattande. I propositioner som lagts fram efter proposition nr 20 med förslag till jordabalk föreslås ändringar i nämnda förslag. I stor utsträckning är det fråga om följdändringar i ny lagstiftning inom andra rättsområden. Jag avser då närmast det tidigare i dag behandlade förslaget till förmånsrättslag. Helt fristående är dock förslaget om utvidgad bytesrätt för bostadshyresgäster. Eftersom detta förslag kommer att behandlas av andra talare avser jag inte att nu gå närmare in på det. I detta sammanhang skall slutligen nämnas att jordabalken och dess följdlagstiftning föreslås träda i kraft den 1 januari 1972. Med dessa ord har jag försökt ge en antydan om vad den föreslagna lagstiftningen på jordabalkens ämnesområde innehåller. Tyngdpunkten har lagts på nyheter som jag bedömt vara av särskild betydelse för oss vanliga människor i samhället. Det är givet att det finns mycket mera att säga om den föreslagna lagstiftningen, men en närmare kommentar av förslagen skulle förlänga mitt anförande alltför mycket. Jag ber i stället att härutinnan få hänvisa till propositionerna och utskottsutlåtandena. Herr talman! Jag skulle vilja avsluta med att understryka vad utskottet anfört i fråga om jordabalksförslaget, nämligen att det omfattande lagstiftningsarbete som i olika skeden ned lagts för förverkligandet av tanken på en ny jordabalk är värt det högsta erkännande. Herr talman! I motion II:1464 av herr Lundberg yrkas att riksdagen beslutar avslå proposition nr 20 med förslag till jordabalk. Utskottet framhåller att motionen till övervägande del återger uttalanden i skilda sammanhang från olika tider och att innehållet i motionen är svåröverskådligt. Utskottet har icke av den argumentering herr Lundberg i sin motion använder för sitt avslagsyrkande kunnat övertygas om att propositionen bör avslås. Då jag inte heller tror att jag har några möjligheter att påverka herr Lundbergs uppfattning avstår jag från att närmare diskutera hans motion.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

Herr talman! Jag skall endast beröra ett avsnitt av det stora lagstiftningskomplex som behandlas i tredje lagutskottets utlåtande nr 80 och det gäller arrendeliagen. Arrendelagen ingår som en del i förslaget till ny jordabalk och innebär på väsentliga punkter en genomgripande förändring. Målsättningen för den nya arrendelagen är att i görligaste mån likartade bestämmelser skall gälla oberoende av ägarkategorier och oberoende av fastighetens storlek. Avsikten är att den nya arrendelagen skall ersätta den nuvarande sociala arrendelagstiftningen liksom de särskilda bestämmelserna för publika arrenden. Det blir enhetliga bestämmelser med en minsta arrendeperiod på fem år för arrenden med bostad och ett år för sidoarrende. Besittningsrätt inträder generellt efter en femårsperiod vid gårdsarrende och för sidoarrende när arrendeperioden överstiger ett år. na generella regel om besittningsrätt finns angivna i 9 kap. 8 §, men jag skall inte gå närmare in på dessa. När det gäller arrendeperiodens minimitid finns ett undantag från femårsregeln vid gårdsarrende, och detta gäller vid kommunala arrendeupplåtelser. För de kommunala arrendena begränsas minimitiden enligt departementschefens och utskottsmajoritetens förslag även för gårdsarrende till ett år. Som motivering har bl.a. anförts kommunernas intresse av att kunna disponera sin mark efter relativt kort varsel. På denna punkt har utskottet inte kunnat enas. I en till tredje lagutskottets utlåtande nr 809 fogad reservation, nr V, av herr Ebbe Ohlsson m.fl. yrkas — i likhet med vad som föreslagits av arrendelagsutredningen — att också kommunala arrenden som ej berör planlagd mark skall omfattas av den generella regeln att arrendeperiodens minimitid skall vara fem år. Vi reservanter anser att regleringen <beträffande kommunala jordbruksarrenden bör vara sådan att kommun jämställs med varje annan jordägare. Avsteg från denna grundsats som arrendelagsutredningen också givit uttryck åt och som reservationsförslaget bygger på, bör få komma i fråga endast om särskilda och tungt vägande skäl föreligger. Sådana skäl är för handen om arrendestället ligger inom planlagt område. Men många kommuner har i dag en markreserv som inte kommer att tas i anspråk för bebyggelse på många år. I dessa fall, liksom då kommuner köpt jordbruksfastigheter långt utanför sina egna eller de nya blockens gränser, är det orimligt att kommunerna skall undantas från de generella bestämmelserna om att arrendeperiodens minimitid skall vara fem år.

Däremot ger en femårig arrendeperiod för arrendatorn en större trygghet än endast en ettårig. I största möjliga utsträckning bör minimitiden fem år vara gällande. Med de undantag som kommunerna enligt reservationen skulle få för mark inom planlagt område och med de möjligheter till undantag som kan ske genom arrendenämndens godkännande bör enligt reservanternas i reservationen V uppfattning femårsminimiregeln vara gällande också för kommunala arrendeupplåtelser. Beträffande motionen II: 1471 av herrar Gustavsson i Alvesta och Elmstedt vill jag gärna understryka vad utskottet säger om möjligheterna att i vissa fall få en förlängning av arrendeavtalet för en avsevärt längre tidsperiod än de normala fem åren. även om motionen avstyrks har genom hänvisning till 9 kap. 9 8 anvisats en väg där syftet med motionen åtminstone i viss utsträckning har tillgodosetts. I 9 kap. 22 8, alltså avsnittet om jordbruksarrende, anges vissa fall, då arrendatorn är skyldig att godtaga skälig höjning av arrendeavgiften under pågående arrendeperiod. I två motionspar har yrkats på att 22 8 borde utgå ur lagförslaget. Som framgår av 228 kommer dylik höjning i fråga dels när jordägaren utgivit ersättning till arrendatorn för arbete som arrendatorn själv utfört, dels då jordägaren utfört arbetet efter framställning från arrendatorn. I dessa fall har arrendatorn själv haft initiativet till vad som har skett. Fall kan emellertid också tänkas då jordägaren på eget initiativ utför arbete som han sedan begär skall ligga till grund för en uppjustering av arrendeavgiften. Det är väl denna möjlighet som legat till grund för föreliggande motioner. Enligt utskottets uppfattning bör vid bedömandet av huruvida arrenderättens värde ökat endast tagas i betraktande i vad mån så kan anses vara fallet för den arrendator, som vid arbetets företagande sitter på arrendestället. Har arrendatorn inte gjort någon framställning om arbete som avses i 9 kap. 18 8, bör hänsyn tagas endast till arbete eller kostnader som framstår som nödvändiga sett från arrendatorns synpunkt. Arbete och kostnader som är nyttiga men som inte varit nödvändiga bör alltså inte ge jordägaren rätt till höjning av arrendeavgiften under löpande arrendeperiod. Herr talman! Mycket mer skulle vara att säga om de olika avsnitten i arrendelagen. Jag skall dock inte fortsätta utan vill endast understryka den enighet som rått mellan såväl utredning, motionärer, departementschef som utskott när det gäller nödvändigheten av att en avräkning sker regelbundet och inte med alltför långa tidsintervaller. Jag har endast berört en liten del av föreliggande lagförslag. I stora delar har utskottet kunnat enas om en gemensam ståndpunkt i detta mycket omfattande lagförslag. Helt eniga är vi ju inte, och jag vill, herr talman, nu yrka bifall till de till tredje lagutskottets utlåtande nr 80 fogade reservationerna I, IV och V samt i övrigt till utskottets förslag.

Herr talman! Vikten av att vi nu får ta ställning till ett förslag till ny jordabalk har understrukits av ett flertal talare. Likaså har det historiskt betydel sefulla i det beslut vi nu går att fatta mycket kraftigt betonats. Jag tror, herr talman, att kammaren håller mig räkning för att jag, även om också jag känner ett starkt behov av att få säga detta, nöjer mig med att instämma i vad som redan har yttrats på den punkten. Den nu gällande jordabalken har, som redan påpekats, uppnått en rätt avsevärd ålder, men den har under årens lopp varit föremål för en rad partiella reformer. Även om dessa i och för sig har varit mycket betydelsefulla, har följden blivit att den civilrättsliga fastighetslagstiftning vi i dag har icke kan anses fylla anspråken på tillfredsställande systematik och överskådlighet. Tredje lagutskottet har därför med stor tillfredsställelse konstaterat att tanken på en systematiskt uppbyggd jordabalk har kunnat förverkligas genom det föreliggande förslaget. Vid utskottsbehandlingen har stor enighet rått omkring huvudinnehållet och omkring principerna i propositionen. Det är bara på några punkter som enighet icke har kunnat nås, och dessa gäller närmast detaljfrågor i det stora lagkomplexet. I reservationen vid C i tredje lagutskottets hemställan i utlåtande nr 80 har en av dessa detaljfrågor berörts, och den är på sitt sätt också en principfråga. Problemet gäller om en viss del av föreslagna regler skall finnas i jordabalken som sådan eller placeras i promul!gationslagen. =: Reservanterna menar att reglerna om gränshävd och de förekommande typerna av ej i laga ordning bestämda gränser skall införas i jordabalken och således icke i promulgationslagen.

jordabalk bygger man på den redaktionella principen att bestämmeiser som endast tar sikte på förhållanden som inträtt före balkens ikraftträdande icke skall ingå i balken utan placeras i promulgationslagen. Utskottsmajoriteten har funnit att denna princip är värdefull och ansluter sig därför till uppfattningen att reglerna om gränshävd och ej i laga ordning bestämda gränser placeras i övergångsbestämmelserna. Visserligen har herr Tobé här påpekat att dessa regler kommer att gälla för lång tid framåt, men vi har velat hålla fast vid den redaktionella princip som man genomgående försökt hävda i hela lagkomplexet. Herr Tobé har emellertid lovat att han före balkens ikraftträdande skall väcka en motion i denna fråga, så vi får väl så småningom en ny diskussion i denna fråga. Vissa frågor som berörs i en del av de övriga reservationerna kommer herr Svenning senare att kommentera. Jag vill därför, herr talman, slutligen bara yrka bifall på alla punkter till vad tredje lagutskottet hemställt i sina utlåtanden nr 80, 81 och 82.

Herr talman! Jag utlovade visserligen en motion till vårriksdagen, men det bästa är naturligtvis att justitieministern själv tar initiativet till en förändring, och i första hand inbjöds han till detta. Den princip som herr Hammarberg gjorde sig till tolk för har inte följts i alla delar. Reglerna om gränsbestämningar eller = fastighetsbestämningar finns redan i den nuvarande lagen, likaså reglerna om i laga ordning och icke i laga ordning bestämda gränser men inte reglerna om gränshävd. Dessa senare bestämmelser återfinns nu i det nya förslaget till promulgationslag. Gränshävden grundar sig visserligen på äldre förhållanden men skall vara bestämmande för kanske lång tid framåt. Jag bestrider alltså att det är fråga om någ ra strikta linjer. Därför tycker jag att man bör ta hänsyn till de praktiska omständigheterna. Herr Hammarberg sade att när man skall föra över regler från en gammal till en ny lag väljer man vanligtvis mellan om man skall ha dem i själva lagen eller i promulgationslagen. Så förhåller det sig inte. Här har vi en gällande lag som enligt principerna skall delas upp i två olika lagar. Då har man tagit den ena delen av den och delat den i sin tur i två delar. Den ena har förts till JB, den andra till JBP. Principen håller alltså inte.
Herr talman! Jag underströk att det var en princip som man så långt det var möjligt försökte följa. även om man inte till 100 procent kan följa en princip i ett lagstiftningsarbete är det ändå värdefullt att man så långt som möjligt försöker hålla en viss linje i de olika frågorna. Beträffande vissa detaljföreskrifter kan man naturligtvis vara tveksam om huruvida de bör placeras i övergängsbestämmelserna eller i själva balken. När vi inom utskottsmajoriteten har stannat för att följa departementschefens förslag på denna punkt är det av hänsyn till att han i hela lagstiftningskomplexet har försökt följa den princip jag relaterade i mitt förra anförande.

Herr talman! Jordabalksförslaget innehåller i fråga om panträtten en betydelsefull nykonstruktion.

I praktiskt handlande kan man också stödja sig på den erfarenhet som vissa bostadsföretag redovisar. I motioner erinras om att de föreslagna räntesatserna har tillkommit vid en tidpunkt då de kunde anses någorlunda representativa för den allmänna kostnadsoch räntenivån men att med hänsyn till de förändringar som senare ägt rum räntesatserna nu måste höjas med 20 respektive 10 procent. Enligt utskottets mening får de räntenivåer som valts i departementsförslaget anses vara lämpliga mot den bakgrund som där har anförts. Långivarna får vid sin kreditgivning pröva frågan om säkerheten från tid till annan. Jordabalken kan antas komma att bestå under en längre tid. Härunder kommer med all sannolikhet kostnadsoch räntenivån att variera. Det gäller att finna räntesatser som ligger någonstans mitt emellan de alltför låga och de alltför höga. Utskottet har i sin skrivning på sidorna 201 och 202 i utlåtandet utförligt redogjort för sin bedömning av frågan. Reservanterna har pekat på att i synnerhet de mindre företagarna inom jordbruk, hantverk och småindustri ofta utnyttjar överhypotek som ej tagits i anspråk för bottenlån genom att belåna det i andra e'ler tredje hand. Reservanterna utvecklar svårigheterna vidare i sin reservation IV på det sätt som tidigare anförts av herrar Grebäck och Josefson i Arrie och vill ha till stånd en ändring i 6 kapitlet 3 8. Utskottet vill erinra om att en andrahandspanthavares rätt inte är så tryggad enligt gällande rätt som innehållet i motionerna möjligen kan ge intryck av. hänsyn bör tas till förste panthavarens intressen. Det kan således inte komma i fråga att införa en ordning som kan leda till att dessa intressen träds för nära. En sådan ordning skulle omedelbart få en menlig inverkan på fastighetskrediten. Utskottet bestrider inte att det i den seriösa lånemarknaden ofta förekommer pantsättning i andra hand av inteckningshandlingar men anvisar samtidigt vissa vägar som kan leda till lösningar. De besvär som möjligen är förenade med vissa inteckningsåtgärder torde enligt utskottets mening väl uppvägas av de fördelar som förslaget innebär, sett från den förste panthavarens synpunkt. Utskottet erinrar till slut om att de föreslagna bestämmelserna om tillägg visserligen är avsedda att omedelbart vinna tillämpning på redan förefintliga inteckningshandlingar men att det enligt förs'aget till balkens promulgationslag skall stå fastighetsägare och borgenärer fritt att under en övergångstid av fem år få de nuvarande bestämme'serna om ränta tillämpade vid mede'!sfördelning. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan under punkten G. Det finns en reservation under punkten J gällande minimitiden på ett år. Den har här berörts av herr Josefson i Arrie. Enligt motionärerna och reservanterna finns det inte någon saklig grund för att medge kommunerna någon fördel framför andra jordägare. Kommunerna bör vara jämställda med varje annan jordägare. Undantagen eller avstegen från denna grundsats bör få komma i fråga endast om sådana skäl får anses föreligga som är tungt vägande. Reservanterna anför att den föreslagna regleringen kan befaras leda till att kommunerna enbart av bekvämlighetsskäl kommer att teckna ettåriga avtal. Må det här sägas att så handlar irte kommunerna i allmänhet. Det är helt enkelt mycket stora hänsyn man tar och enligt min uppfattning också skall ta när det gäller arrendatorer och uppläggningen av denna fråga. Utskottet framhåller att den reglering som föreslås i propositionen har angivits vara att kommunerna kan få till stånd en prövning av besittningsskyddsfrågan med relativt korta mellanrum, Enligt utskottets uppfattning måste en sådan ordning gälla oberoende av om marken är belägen inom eller utom stadsplanelagt område. Som framhållits i propositionen har utvecklingen lett till att kommunerna i större utsträckning än tidigare förvärvar mark. Utskottet understryker departementschefens uttalande att det är av vikt att kommunerna kan få dispositionen av sin mark när det blir aktuellt att använda den för det ändamål som avsetts. En begränsning av reglerna om minimitid vid kommunala arrendeupplåtelser till sådana fall där arrendestället ligger helt eller delvis inom planlagt område skulle innebära en betydande risk för att den kommunala verksamheten hindras eller fördröjs. Jag yrkar avslag på reservationen under punkten J och bifall till utskottets hemställan på alla punkter.

Herr talman! Denna fråga är av största vikt — det har väl också framgått av de inlägg som gjorts här tidigare. Utskottets ordförande, herr Grebäck, gick tillbaka till år 1296 och statsrådet Geijer gick tillbaka till 1734 och fann anknytningspunkter till denna fråga. Jag skall inte gå så långt tillbaka i tiden; jag skall nöja mig med att gå tillbaka till 1959. Den 21 januari 1959 väckte jag tillsammans med några andra centerpartister er. motion med begäran om en översyn av arrendelagstiftningen i syfte att få till stånd enhetliga arrendebestämmelser.

Det sägs ibland att statens kvarnar mal sakta. Det uttrycket tycker jag är tilllämpligt i detta fall. Nu har vi alitså fått förslag till en ny arrendelag. I stort sett infriar detta förslag de intentioner vi hade med vår motion 1959 och vad tredje lagutskottet den gången anförde med anledning av motionen. Jag tänker framför allt på att vi nu kommer att få en samordning och får en enda arrendelag i stället för den snårskog av lagbestämmelser som vi för närvarande har. Men en del av våra intentioner har inte riktigt infriats genom departementschefens och utskottets förslag. En av dessa punkter — detta har tidigare talare berört; senast var herr Svenning inne på det — gäller de kommunala arrendena. Här har man såväl i propositionen som i utlåtandet gjort ett avsteg från grundregeln att kommunerna skall vara jämställda med andra jordägare. Detta är också ett avsteg från vad arrendelagsutredningen föreslog. Det är ett avsteg som är till förfång för arrendatorerna och som minskar den trygghet som arrendelagstiftningen skall ge. Men det kan också bli till förfång för kommunerna, eftersom det i vissa fall kan uppstå svårigheter att få jorden utarrenderad och brukad om en arrendator inte kan garanteras längre arrendetid än ett år. Jag tycker att utskottets skrivning på denna punkt är litet lättsinnig.

I viss mån kan jag instämma i vad som tidigare har sagts, nämligen att utskottet har tagit sådana hänsyn och gjort sådana skrivningar att man kan säga att motionen i stort sett har fått en välvillig behandling. I 9 kap. 22 § föreslås bestämmelser som ger jordägaren rätt att höja arrendeavgiften under arrendetiden i vissa fall när arrenderättens värde ökat på grund av någon jordägarens åtgärd. Det är bestämmelser som inte har någon motsvarighet i arrendelagsutredningens förslag. I stället fastslås i utredningens förslag att arrendeavgiften skall vara till sin storlek bestämd, och det tycker jag är mycket väsentligt. I propositionen finns nu en helt annan konstruktion än den som fanns i utredningens förslag. Den innebär att jordägaren, när det under arrendetiden skulle vara lämpligt för honom att i fastigheten investera kapital som verkar höjande på arrendevärdet, dels skulle kunna höja arrendet, dels skulle kunna placera pengar i fastigheten för att därigenom i en viss situation kunna erhålla ekonomiska fördelar. Men det är inte säkert att detta är till gagn för arrendatorn, som har planerat både produktionen och sin ekonomi för den arrendeperiod som arrendet omfattar. Utskottet har skrivit att detta inte bör föranleda några större problem.

Jag skulle tro att det inte är riktigt så enkelt i verkligheten som det framgår av utskottsutlåtandet. Jag noterar att utskottsledamöterna har understrukit den skrivning som utskottet har gjort. En annan fråga som vi har tagit upp i motionen gäller avräkning när arrenden avträds eller vid syneförrättningar. Arrendelagsutredningen framhöll mycket starkt nödvändigheten av att avräkning sker regeibundet och med inte alltför långa tidsintervaller. Utredningen syftade väl med sitt förslag till att framtvinga regelbundna avräkningar ungefär vart tionde år. Enligt gällande rätt kan man inte framtvinga sådana avräkningar, och för närvarande kan upp till 20—30 år gamla arrendesyner ligga till grund för avräkning mellan parterna, vilket är till stor nackdel.

AU erfarenhet talar för att man måste föreskriva skyldighet för parterna att låta verkställa regelbundna avräkningar, förslagsvis vart tionde år. Jag har själv arbetat i ungefär 20 år med arrendelagsfrågor och mött en mängd problem och besvärande och långdragna tvister som berott på att ett mycket gammalt syneprotokoll har legat till grund för avräkningen. Utskottet har emellertid ansett att den skrivning som nu föreligger skall undanröja sådana tvister. Vi får väl se och hoppas att man 'skall kunna avvärja sådana problem. "Jag har tilisammans med Claes Elm 'stedt väckt en motion, nr 1471 i denna "kammare, där vi tagit upp frågan om arrendetidens längd. Vi har sagt ungefär så här: Det finns arrenden där flera generationer har brukat samma fastighet. ägaren har inte för avsikt att bruka fastigheten. För att arrendatorn skall kunna planera är det värdefullt att han får ett arrendekontrakt som omfattar så lång tid som motsvarar avskrivningarna på i fastigheten investerat kapital. Utskottet skriver nu att 9 § i stort sett tillgodoser det önskemål vi har fört fram. Det är möjligt, men detta är dock ingen tvingande regel, och den trygghet för arrendatorn som här är erforderlig kan "därför vara svår att uppnå. Jag är 'emellerfid medveten om att det föreliggande förslaget är ett omfattande arbete, som tydligen i viss mån har for 'cerats under den senaste tiden, och det kommer säkerligen under åren framöver, när man ser verkningarna av lagstiftningen, att göras framställningar om ändringar. Avgöranden på domstolsnivå 'kommer väl också att bilda någon form av praxis. Med dessa ord, herr talman, vill jag yrka bifall till den vid punkten J i ut 'skottets hemställan i utlåtande nr 80 fogade reservationen.

Herr talman! Herr Lundberg gör gällande att talarna här i debatten har strött rosor för jordabalken och för jus titieministern och att justitieministern strött rosor för sig själv. Men i så fall har herr Lundberg sannerligen sett till att det finns törnen i den rosenbuketten. Jag vill som talesman för tredje lagutskottet protestera mot det sätt på vilket herr Lundberg framställer vår rättsordning. Vi lever verkligen inte i ett rättslöshetens samhälle i vårt land. Jag finner det upprörande med detta angrepp på justitieministern och på en hel kår av jurister som — det är jag alldeles övertygad om — handlar efter sitt samvete och av bästa förstånd. Jag protesterar också mot påståendet att tredje lagutskottet vid sin behandling av ärendet bara skulle ha ilitat på juristerna och inte ha haft någon egen mening. Det är även upprörande att anklaga svenska riksdagsmän för att handha sina uppgifter i riksdagsarbetet på ett sådant sätt. Att gå i någon som helst sakdebatt med herr Lundberg i dessa frågor anser jag fullständigt meningslöst, eftersom det mesta av vad han drar fram inte har det ringaste samband med jordabalken. Jag har gjort mig skyldig till att citera Upplandslagen förut i dag, och jag vill göra det en gång till. Så lyder Upplandslagens stolta slutord: »Detta är sagt om fridstider. Gud give alla dem sin frid, som med frid vilja hit komma, här vara och hädan fara.»